Herr talman! I motionerna 1:168 av undertecknad och II: 180 av herr Andersson i Örebro har vi tagit upp frågan om förbättrad skovård inom försvaret och hemställt, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla att försvarets intendenturförvaltning får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en förbättrad skovård i enlighet med vad i motionerna framförts. I det föreliggande utskottsutlåtandet har denna framställning avslagits med motiveringen att förhållandet med de olägenheter som tillhandahållandet av begagnade skodon utgör för den värnpliktige är föremål för uppmärksamhet. Utskottet anför emellertid: »En ändamålsenlig och väl tillpassad utrustning är enligt utskottets mening ett nödvändigt villkor för att soldaten på bästa sätt skall kunna fullgöra sin uppgift. Fotbeklädnaden är därvid en viktig detalj.» I motionen har påtalats det otillfredsställande från medicinsk synpunkt och de fysiologiska besvär som kan uppkomma genom att en värnpliktig tvingas använda skodon, som tidigare begagnats av en eller flera värnpliktiga. Jag har svårt att förstå att man i modern tid inom något annat område av denna «storleksordning skulle tolerera ett dylikt tillvägagångssätt. Förslaget i motionen innebär att den värnpliktige vid sin första tjänstgöring skall tilldelas ny skoutrustning, som han sedan får behålla. Detta förslag innebär givetvis en merkostnad för försvaret, som jag är införstådd med inte för närvarande kan inrymmas inom de nedbantade anslag som ställs till försvarets förfogande. Men jag är övertygad om att ett beslut i motionens anda skulle innebära en från komfortoch trivselsynpunkt så god investering att ett ökat anslag härför är motiverat. Av remisshandlingarna framgår att försvarets intendenturverk hemställt, att försvarsmedicinska forskningsdelegationen bör utreda konsekvenserna av att samma skor eller pjäxor användes av olika personer, bl.a. när det gäller uppkomsten och spridningen av fotsvamp. Man framhåller vidare att en individuell tillprovning är Öönskvärd, vilket innebär betydligt ökat lästantal i förhållande till dagsläget. Försök med en sådan individuell tillpassning av skorna beräknas påbörjas under budgetåret 1970/71, med en försöksperiod av fem år. Jag anser att detta från fysiologisk synpunkt är en naturlig åtgärd, som bl.a. för den värnpliktiges prestationsförmåga har betydelse, men den är, som jag ser det, endast ett komplement till motionärernas förslag. En ytterligare synpunkt är att vi i vårt land har en skoindustri, som har att kämpa med betydande svårigheter, bl.a. från sysselsättningssynpunkt. Då jag förutsätter att försvarets upphandling skulle avse svensktillverkade skor, har frågan även en arbetsmarknadsmässig aspekt. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet men vill uttala önskemålet, att de militära myndigheterna aktualiserar frågan enligt motionärernas syfte, och att staten är beredd att ställa erforderliga medel till förfogande för en sådan åtgärd.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 146 behandlas en motion av herr Nyman och mig.

Orsaken till att vi väckt motionen är främst den mycket starka tillströmningen = till framför allt de samhällsvetenskapliga fakulteterna men också de humanistiska och juridiska.

Vi har ju redan kommit i det läget att spärrar har införts i vissa ämnen, vanligen i form av betygsspärr. Betygsspärren har — åtminstone i viss mån med rätta — kritiserats såsom varande inte fullt rättvis för bedömandet av lämplighet för studierna. Man har talat om andra metoder, test m.m. Vi har velat peka på en möjlighet som skulle kunna ha ett visst praktiskt värde, nämligen att under den första terminen använda en introduktionskurs också som urvalsinstrument. Det här har förekommit redan för många decennier sedan, t.ex. inom den juridiska fakulteten, där den propedeutiska kursen fungerat som ett, efter vad jag kan bedöma, ganska bra gallringsinstrument. De som inte passat för juridiska studier har redan i samband med den kursen fått klart för sig att de borde övergå till andra studier och på det sättet sluppit ifrån att kanske först efter flera år dra den slutsatsen. Den utspärrning som den s.k. PUKAS tänker sig är ganska hård i många enskilda fall, och dessutom kommer den ofta för sent. Däremot kan en propedeutisk kurs, som man får tentera i den första terminen, ge en ledning för den studerande om hans lämplighet för studierna. Om han måste sluta med detta slag av studier, har han inte förlorat så mycket tid som blir fallet vid den planerade utspärrningen. Vi menar därför att det är en både rationell och human åtgärd att försöka satsa på dessa kurser. Statsutskottet anför i sitt utlåtande som motivering för sitt avstyrkande främst att frågor om det eftergymnasiala systemets dimensionering och struktur för närvarande utreds av 1968 års utbildningsutredning. Om detta innebär att U 68 kommer att ta upp frågan om användningen av de propedeutiska kurserna också som ett urvalsinstrument är detta i och för sig glädjande. Jag blir emellertid litet orolig när jag ser att statsutskottet några meningar tidigare i sitt utlåtande framhåller »att syftet med kurserna endast varit att ge en allmän introduktion till studierna». Ja, det är möjligen formellt riktigt men motsvarar inte helt verkligheten. I vart fall inom den juridiska fakulteten avslutas fortfarande den propedeutiska kursen med en tentamen som är ganska rigorös. Jag har hört nämnas en spräckningsprocent på 30—40 procent i skrivningarna. Det innebär såvitt jag förstår att kursen fungerar som ett slags förstaterminsspärr eller urvalsinstrument, och efter vad jag kan bedöma fungerar detta system rätt bra från både de studerandes och universitetens synpunkt. Jag hoppas, herr talman, att U 68 verkligen kommer att ta upp denna fråga till en allvarlig bedömning, och i den förhoppningen avstår jag från att framställa något yrkande med anledning av statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Det yttrande som statsutskottet har avgivit över en centerpartimotion i detta ärende mynnar ut i avslag på motionen, och jag har i och för sig inget annat yrkande. Jag vill emellertid göra några kommentarer till utskottets skrivning. Utskottets skrivning är enligt mitt förmenande symptomatisk för hela den utbildningsdebatt som för närvarande pågår. Motionärerna har tagit upp en i och för sig intressant och betydelsefull fråga, nämligen praktik för samhällsvetare som ett led i deras yrkesorientering. Praktik kan ju förekomma på tre olika sätt. Den förekommer i vissa yrken som en förutsättning för att få tillträde till utbildningen, t.ex. barnavårdsutbildningen, där kravet på praktiktjänstgöring är ett reguljärt inslag. En annan form av praktik förekommer inom lärarutbildning och socionomutbildning, där praktiken är helt integrerad. Man kan naturligtvis också tänka sig att vid universiteten bedriva någon form av pryoverksamhet, liksom man gör inom skolväsendet. Den aktuella motionen har varit på remiss hos universitetskanslersämbetet, som hänvisar till U 68, utbildningsutredningen, Universitetskanslersämbetet berör den promemoria som U 68 lagt fram, vari bl.a. behandlas något som man kallar för »återkommande utbildning». Utskottet anser att den fråga som motionen tar upp faller inom ramen för denna promemoria. Jag skulle vilja ställa en fråga, och eftersom utbildningsministern inte är närvarande här ber jag att herr Mårtensson är vänlig att besvara den. U 68 har alltså tagit upp problemet om »återkommande utbildning» — det talas ibland om varvad utbildning. Den nye utbildningsministern Carlsson behandlade samma fråga på TCO:s utbildningsdagar. För en kort tid sedan berörde statsminister Palme frågan i andra kammaren och sade då att den är av så stort intresse att utbildningsministrarna i Europa på sin nästkommande konferens skall diskutera den. Jag tycker därför att det finns skäl att be att få svar på frågan: Vad är det man diskuterar, och vad är »återkommande utbildning»? U 68 har gjort olika skisser i sin promemoria. Det hela kallas bl.a. en växelutbildning mellan yrkesverksamhet och studier. Om man då avser sådana män niskor som tagit sin examen, gått ut i yrkesverksamhet och därefter har behov av att förnya sina kunskaper är det inget nytt. Det är sådant som redan nu förekommer på alla nivåer och som vi betecknar som »life long learning». Det tillvägagångssättet är självklart, så det kan inte vara det som avses. Är däremot avsikten att de studerande skall vara tvungna att avbryta sina studier mitt under studietiden för att utöva två eller tre års yrkesverksamhet och först därefter få lov att komma tillbaka och färdigutbilda sig och få sin examen, så är det verkligen något nytt. Eller är avsikten att de studerap'e, när de lämnat gymnasiet och innan de får tillträde till universitet och högskolor, skall bedriva några års yrkesverksamhet, så är det också en nyhet. Om det skall vara ett nytt inslag i utbildningen, måste det vidare såvitt jag förstår röra sig om någon form av obligatorium. Herr talman! Jag har förgäves försökt få svar på min fråga, så att vi kan föra en meningsfull debatt. Man synes vilja undvika att svara och klargöra vad man menar. Det är ungefär som när man diskuterar jämlikhet. Ingen vill egentligen klart säga vad han menar, men alla använder ordet. Jag hänvisar till Ernst Wigforss, som häromdagen i en intervju sade, att jämlikhet är något tomt och innehållslöst så länge man inte vet vad man talar om. Jag skulle vilja säga att detsamma gäller när vi här diskuterar »återkommande» eller varvad utbildning. Vi har ingen aning om vad det socialdemokratiska partiets företrädare åsyftar när de använder detta begrepp utan att sätta någon varubeteckning på det. Eftersom utbildningsministern inte är i kammaren ber jag utskottets talesman att vara vänlig att förklara vad han anser att detta uttryck innebär. Detta är, herr talman, huvudsyftet med mitt anförande.
Herr talman! Herr Wallmarks anförande bäddar nästan för en stor debatt i den här kammaren. För egen del är jag emellertid inte beredd att vid detta tillfälle ta upp en större debatt kring detta ämne. Låt mig emellertid säga att i det föränderlighetens samhälle som vi lever i, kommer vi att få uppleva att människor måste vidareutbilda sig vid olika tillfällen. Det är en situation som vi kommer att få ta ställning till. I fråga om praktiktjänstgöring har utskottet enhälligt ställt sig bakom det yttrande som utskottet avgivit. Vi har där pekat på vad universitetskanslersämbetet har anfört, bl.a. att ett system för återkommande utbildning har skisserats av U 68 och att man håller på att utarbeta det. Vad det kan komma att innebära i sin mera slutliga utformning vet varken jag eller utskottet. Men mot bakgrund av vad som händer i samhället måste det ändå vara av intresse att man inom U 68 tar upp detta spörsmål på sätt som man tydligen har för avsikt att göra. Jag kan naturligtvis inte ge mig in på att resonera för statsrådens räkning, vad de har sagt o.s.v. Det får de svara för vid något annat tillfälle. Vad vi i utskottet enhälligt har velat framhålla är alltså att denna fråga om återkommande utbildning är av sådant intresse att den bör tas upp till diskussion, och så sker ju också i U 68.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

Herr talman! Jag avsåg inte att ta upp någon större debatt med herr Mårtensson. Jag skulle bara vilja ha ett svar på min fråga, så att vi vet på vilket sätt vi skall föra diskussionen i framtiden. Men uppenbarligen är detta en så djupt förborgad hemlighet att vad man avser inte har trängt utanför statsrådskretsen, inte ens till socialdemokraternas talesmän i kamrarna. Vi får väl hoppas att man så småningom lättar på förlåten, så att man kan informera även ledamöterna i riksdagen om vad man menar. Herr Mårtensson säger att vi lever i ett föränderlighetens samhälle och att vi måste utbilda oss vidare. Det är en truism — därom råder inga delade meningar. Vad vi diskuterar är formerna för denna utbildning. Skall det vara något nytt man nu föreslår måste det vara fråga om en obligatorisk utbildning. Vidareutbildning som ett frivilligt inslag har funnits i alla tider och kommer, som jag hoppas, att finnas även i fortsättningen. Jag måste verkligen säga att det är en utomordentlig statsminister vi har. Han lyckas alltså med att samla Europas utbildningsministrar till en konferens i ett ämne som ingen vet vad det innehåller.
Herr talman! Det är inte så att det inte kommer någon information om hur förslaget kan tänkas bli utformat. Vad jag har velat betona är att det i dag i varje fall för mig inte är möjligt att presentera vad det kommer att mera konkret innehålla. Men, herr Wallmark, den frågan kommer vi säkerligen att få anledning att diskutera längre fram.

Herr talman! Det vare mig fjärran att tro att jag vinner så mycket på att tala för en motion som är avslagen av ett enhälligt utskott. Erfarenheten har lärt mig, att detta inte är mycket värt. Men motionen är min, och det motiverar enligt min uppfattning några kommentarer till det utskottsutlåtande som avstyrker föräldrautbildning. Jag finner utskottets handläggning av motionen nonchalant. Läser man ordentligt igenom den och ser till de riktlinjer som där har dragits upp, så är det oförklarligt, varför motionen remitterats för yttrande enbart till skolöverstyrelsen. Varför inte efterhöra t.ex. vad socialstyrelsen anser i en fråga som denna, och vad Målsmännens riksförbund anser? Båda dessa remissinstanser — bland andra — lär ha erfarenhet av vad bristande föräldrautbildning orsakar i vårt samhälle. Men vi kan titta ett slag på SÖ:s remissvar. Det har, förmodar jag, tillkommit därför att motionärerna också bl.a. tagit upp kravet på en bättre undervisning i familjekunskap i den obligatoriska skolan, detta för att lägga en grund som man sedan skall kunna bygga vidare på — om man inte i skolan fuskar bort också familjekunskapen genom att dela upp den på olika ämnen. Sedan hemkunskapen fått sina timmar så kraftigt reducerade, finns det inte mycken tid kvar för familjekunskap inom ens det ämnet. Familjekunskapen är inte heller obligatorisk i grundskolan, vilket den naturligtvis borde vara. Skolöverstyrelsen betraktar frågan om föräldrautbildning som synnerligen väsentlig, inte bara med hänsyn till familjens harmoniska utveckling för att citera remissvaret — utan också med tanke på det enskilda barnets utveckling och förmåga att tillgodogöra sig skolans undervisning och fostran. Skolöverstyrelsen lovar vidare att göra vad den kan, och det är tacknämligt. Men detta gäller ju enbart skolans område. Det räcker inte, det säger även skolöverstyrelsen, ty det är också angeläget att utöka den föräldrautbildning, som förekommer vid vissa barnavårdscentraler, med barnpsykologisk expertis och skaffa resurser, som ger barnavårdscentralerna möjlighet att utöva en uppsökande verksamhet bland de föräldrar som tidigt släpper kontakten med dem. Föräldrautbildningen under moderns graviditetstid brukar, framhåller skolöverstyrelsen vidare, centreras till den praktiska omvårdnaden om barnet, medan psykologiska frågor beträffande barnets utveckling under denna period ännu inte upplevs som aktuella. Kan man vara mera positiv till en motion än vad dessa citat från den enda remissinstans som utskottet haft att tillgå ger vid handen? Ändock avslås motionen just med hänvisning till detta remissutlåtande, vilket jag anser vara ett anmärkningsvärt förhållande. Det finns ett uppdämt behov av kunskaper och information hos de flesta föräldrar men få möjligheter att tillfredsställa dessa. Barnavårdscentralerna skulle kunna vara ett forum. Varför kan inte staten åtminstone kosta på sig en försöksverk samhet, i likhet med den som nu åtskilliga år har bedrivits när det gäller familjerådgivningen, men med särskild hänsyn till barnkunskapen på olika stadier? Det är ju här som på andra områden, att när en människa direkt upplever sina bristande kunskaper, då har hon lättast att tillägna sig det som fattas. När föräldrarna just står inför uppgiften att vårda och fostra ett barn, då fastnar de kunskaper bäst som behövs på det området. På barnavårdscentralerna går numera nästan hundraprocentigt mödrarna eller fäderna med barnen, och där är det lätt att få kontakt. Detsamma gäller mödravårdscentralerna, där en viss undervisning kan bedrivas. Vi har inte i vår motion gett oss ut för att kunna dra upp alla riktlinjerna för en föräldrautbildning, men vi har angett efter vilka linjer som försöksverksamheten skulle kunna bedrivas. Det är inte lätt att vara förälder i vår tid, och denna utbildning siktar inte till att bara mödrarna skall få bättre kunskaper för att kunna hjälpa barnen, utan det gäller också lika mycket fäderna.

Hur mycket lastas inte föräldrarna när det går galet för deras barn och ungdomar? Familjen är den institution som mer än de flesta är utsatt för de hastiga förändringarna i vår tid. Många föräldrar känner sig osäkra och tafatta inför vad den nya generationen tar sig till, och de saknar ofta förmåga till den sammanhållning som skulle vara till glädje och nytta för olika generationer. Tror man på familjen — och det gör väl ändå de flesta av oss — som en god groplats för barn och ungdom har. man inte rätt ätt slå sig till ro med att det nog ordnar sig. Det är också orättvist att utan vidare bara klanka på föräldrar som inte har vett att hålla sina barn och ungdomar i Herrans tukt och förmaning. Människovården över huvud taget är eftersatt i vårt föränderliga samhälle.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

Herr talman! Jag vill först säga att utskottet ställer sig synnerligen positivt till föräldrautbildningen. Om fru Hamrin-Thorell har fått den uppfattningen att utskottet skulle ha en ljum inställning i denna fråga så är det fel. Vad utskottet haft att ta ställning till är två motionspar, vari hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära utredning om och förslag till en plan för försöksverksamhet med föräldrautbildning. Skolöverstyrelsen delar i stort motionärernas uppfattning och följer denna fråga med uppmärksamhet. Eftersom skolöverstyrelsen redan sysslar med detta problem och följer verksamheten, finns det all anledning förmoda att skolöverstyrelsen kommer att ta initiativ, om så anses erforderligt. Utskottet menar att man bör klara av denna sak på det sättet att skolöverstyrelsen får syssla med frågan. Om fru Hamrin-Thorell fortfarande tvivlar på utskottets intresse för problemet, vill jag gärna säga att vi inom utskottet naturligtvis förväntar att skolöverstyrelsen också med uppmärksamhet följer frågan.

Herr talman! Jag tycker att det brister rätt mycket i utskottets logik, ty visst är det mycket ologiskt att säga att motionärerna framför betydande och väsentliga frågor men sedan sluta med att avslå motionen. Man kan inte bara hänvisa till skolöverstyrelsen. Det är klart att skolöverstyrelsen har bestämmanderätten över en utökning av familjekunskap och införande av psykologi på högstadiet. Men skolöverstyrelsen har inte ett dugg att göra med vad barnavårdseller mödravårdscentralerna sysslar med. Det ligger fullständigt utanför skolöverstyrelsens befogenhet. Det är just därför som vi frågar oss om inte utskottet borde ha intresserat sig för ytterligare åtgärder. Man kan inte bara lita till skolöverstyrelsen och hoppas att den skall följa frågan. Hur menar herr Mårtensson att skolöverstyrelsen skall kunna följa frågan utanför sitt eget område, alltså på områden där den inte har befogenhet att bestämma? Det skulle vara intressant att få veta.

Herr talman! Den finaste och tjusigaste uppgift en människa kan ställas inför är att hon blir förälder och får ta emot ett litet barn, men det är samtidigt en mycket svår uppgift, som de allra flesta tyvärr saknar kunskaper om. Det kan gälla helt praktiska ting, men jag tänker mera på kunskaper om hur barnet fungerar och hur det anpassas i vår påfrestande tillvaro. För detta saknar föräldrarna kunskaper, och det är inte föräldrarnas fel. Det är inte deras ointresse inför sin stora uppgift, utan vi saknar helt enkelt utbildning på detta område. Vi kräver numera helt naturligt utbildning för allt som vi skall syssla med, men för att bli förälder och ta hand om sina egna barn krävs det inte kunskaper och ställs heller inte möjligheter till förfogande att söka sådana kunskaper. Om jag säger att jag är förvånad över statsutskottets utlåtande över de mo tionspar som tar upp frågan om föräldrautbildning, är det naturligtvis mycket milt uttryckt. Jag är nog snarare litet förskräckt över utskottets negativa inställning. Har t.ex. de alarmerande rapporterna om barnmisshandel alldeles undgått utskottet? I sådana fall kan man naturligtvis bara ana orsakerna, men man kan misstänka att det ofta är okunnighet inför en stor uppgift som utlöser barnmisshandel. Tänk förresten på föräldrarnas situation. Den är inte så enkel. Tänk på den befolkningsomflyttning vi haft, den pressade och stressade tillvaro vi har. Föräldrarna har kanske ett litet barn som skriker. Det får mat och blir omskött, och föräldrarna anser själva att de sköter barnet bra. Ändå är barnet oroligt, och föräldrarna förstår inte varför. De är pressade av arbete, av tidigare nattvak och behöver sova. De blir mer och mer irriterade över sitt lilla barn och känner sig dessutom misslyckade som föräldrar. De griper till aga eller misshandel — om nu någon kan säga vad som är skillnaden mellan aga och misshandel. När misshandeln har skett, vad ropar vi då efter? Jo, straff och åtgärder. Det ligger naturligtvis nära till hands: vi tycker att det är upprörande. Men vi är alla medansvariga till att föräldrarna inte har fått lära sig det mest elementära. Det är förvånande att statsutskottets andra avdelning, som bara sysslar med utbildning, inte har kommit på tanken att det är utbildning som fattas här. Jag har förut sagt här i kammaren när det gäller sjukvård att vi är inne i en ond cirkel, vi botar och vårdar, men vi förebygger inte. Detta är ett område där vi söker bota psykiska skador som uppstått, men vi försöker inte att förebygga dem. Jag vill hänvisa till den undersökning som Gustav Jonsson gjort och som har titeln 222 Stockholmspojkar. Undersökningen visar att inte mindre än en fjärdedel var i behov av psykisk vård och att endast en femtedel av det undersökta klientelet var helt symptomfritt. Betänker vi sedan den stora betydelse som barndomsupplevelser har för hela livet, kan vi i varje fall ana problemets vidd. Statsutskottets andra avdelning har skickat motionerna på remiss till skolöverstyrelsen, som fru Hamrin-Thorell sade. Jag vill citera något ur SÖ:s remissvar. Överstyrelsen finner det önskvärt med en utredning i begränsade former om och förslag till plan för försöksverksamhet med föräldrautbildning, bl.a. vid barnavårdscentraler och förskoleinstitutioner.

Överstyrelsen har »uppmärksammat behovet av undervisning i samlevnadsfrågor och familjekunskap på alla nivåer inom skolan och kommer att aktivt verka för att en ökning av den utbildning som nu ges kommer till stånd och kontinuerligt utvecklas». Det är mycket bra. Det låter bara så avlägset och ännu litet diffust, det hela. Men i skolan kan vi bara lägga den första grunden till en föräldrautbildning, och det är först senare som den viktigaste delen kommer in, nämligen när man står inför att bli förälder. SÖ tror inte att föräldrarna är motiverade för undervisning under graviditetstiden annat än när det gäller rent praktisk omvårdnad av barnet. Jag är inte så säker på det. Jag tror faktiskt att föräldrarna är intresserade både av att lära sig praktisk omvårdnad och av att tillgodogöra sig undervisning om hur barnet fungerar psykiskt. Det är också nödvändigt att vi får rådgivning på barnavårdscentralerna. Bättre resurser måste finnas där, t.ex. i form av barnpsykologisk expertis. Utskottet skriver att det anser det inte erforderligt att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och förslag i fråga om ordnandet av föräldrautbildning.

Jag vädjar således till kammaren om ett annat ställningstagande än utskottet har gjort. Jag yrkar bifall till motionerna 1: 313 och II: 347 samt motionerna 1:492 och II: 543.

Herr talman! Jag vill först och främst till fru Elvy Olsson säga att det naturligtvis är alldeles riktigt som hon anfört att barnmisshandel är någonting fruktansvärt. Men det kan väl ändå ifrågasättas, om de människor som utövar barnmisshandel kan förmås delta i en sådan föräldrautbildning som det här gäller. I så fall skall denna utbildning väl göras obligatorisk. Jag tycker att det kanske är litet drastiskt att dra fram detta exempel i detta sammanhang, även om jag har full förståelse för fru Olssons synpunkter i denna fråga. Vidare har jag fortfarande litet svårt att förstå hur man kan göra gällande att utskottet inte skulle vara positivt inställt i denna fråga. Skolöverstyrelsen anför här nämligen att den har uppmärksammat behovet av undervisning i samlevnadsfrågor och familje kunskap på alla nivåer inom skolan och att den kommer att aktivt verka för att en ökning av den utbildning som nu ges kommer till stånd och kontinuerligt utvecklas. Det är detta som utskottet knyter an till när det anför att utskottet delar motionärernas uppfattning om betydelsen av vad som i motionerna kallas föräldrautbildning och finner det önskvärt att den verksamhet på området som redan är i gång utvidgas. Det är just denna verksamhet som skolöverstyrelsen bedriver. Vi bedömer det på det sättet, att det är bättre att skolöverstyrelsen som redan nu sysslar med denna verksamhet får en puff för att uppmärksamma detta problem än att begära en särskild utredning som skall pröva dessa frågor. Det är så vi ser det hela och det är mot den bakgrunden som vi inte anser oss kunna bifalla de motionsvis framställda yrkandena. Men gör inte gällande att utskottet inte skulle ha något intresse för denna fråga! Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Även herr Mårtensson är skrämd av rapporterna om barnmisshandel och kan förstå att jag tar upp det ämnet, men han frågar sedan: Hur skall man nå de föräldrar som man bäst behöver nå? Ja, det är naturligtvis ett problem, Vi har här i motionerna talat om utredning och försöksverksamhet, men jag måste klart deklarera att jag för min personliga del i detta fall inte alls är ängslig för ett obligatorium när det är till stor fördel för barnet. Man är inte rädd för obligatorium i andra fall, men när det gäller barnens bästa, när det gäller föräldrautbildning eller t.ex. den mycket omtalade förskolan, då är man plötsligt så rädd för obligatorium. Det är inte jag, vilket jag här har deklarerat. Herr Mårtensson framhåller att vi inte skall tolka utskottsutlåtandet så att utskottet är ointresserat av ämnet. Jag kan hålla med honom om att man med en välvillig tolkning kan tyda den lilla bit av undervisning som läggs in i grundskolan såsom ett visst intresse hos utskottet och så att någonting kan bli gjort på sikt. Men det är ändå bara en liten början på en föräldrautbildning som man kan få i ämnet hemkunskap, vilket ju är ett så begränsat ämne tidsmässigt i skolan, som fru Hamrin-Thorell här har sagt. Det dröjer ändå några år innan eleven blir förälder. Föräldrautbildningen bör man få på ett senare skede, när det hela är aktuellt. Denna synpunkt har utskottet inte tagit någon hänsyn till, trots att den enda remissinstansen har varit mycket positiv när det gäller den rådgivning man bör få när man skall bli förälder och sedan den hjälp som kan ges föräldrarna t.ex. genom en utbyggnad av barnavårdscentralerna. Det är i detta avseende jag är så, som jag uttryckte mig förut, förskräckt över att statsutskottet inte har velat eller kunnat förstå att det inte räcker med undervisning i skolan; där bör grunden läggas, men uppföljningen måste ske senare och i andra former.
Herr talman! Situationen är ju den att när vi här i riksdagen diskuterar frågor som den vi nu behandlar eller angränsande frågor, är det i regel kvinnor som yttrar sig. Läget är åtminstone det beträffande jämlikheten, att här gäller inte frågan om man eller kvinna, utan här är vi alla djupt engagerade i en angelägen fråga för vårt folk. Jag har inte något behov av en längre diskussion i sammanhanget, men jag vill gärna säga följande. Om inte vårt folk på något sätt kommer till rätta med frågan om hur vi som människor skall kunna leva samman på ett rimligt och riktigt sätt, hjälper inte all vår ekonomiska planering. Den fråga som här har väckts är alltså av utomordentligt stor betydelse för vårt folks framtid. Den gäller man och kvinna lika. I fråga om flera motioner har jag observerat en mycket egendomlig situation. Utskottet säger att motionärernas uppslag är värdefullt, riktigt och gott. Remissinstanserna säger att vad som här har anförts är av riktig art. Så hittar utskottet ändå någon utväg att förklara varför det inte föreslår bifall till motionen. Spelar det någon roll, herr talman, varifrån ett gott uppslag kommer? Frågan är väl inte vem som har rätt utan vad som är rätt. Här är en fråga av första angelägenhetsgrad som har väckts från oppositionshåll. Vi befinner oss på oppositionshåll för närvarande i den situationen att vi i riksdagen inte har någon möjlighet att ge röstmässig tyngd åt de förslag som vi framför. Men här är ett förslag som de flesta tydligen anser vara riktigt. Varför då till varje pris avslå det? Varför då säga ungefär så här: Det finns organ i vårt samhälle som arbetar med frågan på ett effektivt sätt. Vi är alla medvetna om att i den kolossalt dynamiska förändring som äger rum befinner sig också riksdagen i en viss fara. Tendensen är att riksdagens inflytande minskar, medan utomparlamentariska aktioner får större betydelse. Det är verkligen angeläget för oss alla, oavsett om vi hör till oppositionen eller till det ledande partiet, att värna om riksdagens huvudansvar för det svenska samhällets utveckling. Mot den bakgrunden tycker jag att det hade varit riktigt om utskottet hade sagt: Detta är verkligen en så väsentlig fråga att vad motionärerna har anfört borde av riksdagen bifallas. Jag anser att det finns både saklig och emotionell tyngd i det förslag som har framförts, och jag vill deklarera min anslutning till fru Hamrin-Thorells yrkande om bifall till motionerna.
Herr talman! Den här frågan berör, såvitt jag förstår, i vissa avseenden också tredje avdelningen i statsutskottet. Vad vi i andra avdelningen har haft att ta ställning till är de avsnitt av motionerna som avser utredning och försöksverksamhet med föräldrautbildningen. Jag tror att jag sade det förra gången, men jag vill i så fall upprepa det, att skolöverstyrelsen framhållit att man har uppmärksammat behovet av familjekunskap på alla nivåer i skolan. Utskottet är enhälligt om att frågan är av stor betydelse men finner det praktiskt bäst att skolöverstyrelsen får fortsätta den verksamhet som pågår och bygga ut den ytterligare.

Herr talman! Eftersom utskottet är helt enigt i det här fallet men man ändå blåser upp vad jag vill kalla en storm i ett vattenglas, tycker jag att jag bör deklarera varför vi har blivit eniga i utskottet. Även centerns och folkpartiets representanter i utskottet har ju helt anslutit sig till den mening som kommit till uttryck i utskottsutlåtandet. Vid utskottets plenum avgavs inte ens en blank reservation. Det finns alltså skäl att anta att här föreligger ett litet missförstånd. Utskottet har ju inhämtat yttrande från en officiell myndighet, som mycket starkt understryker de synpunkter motionärerna fört fram beträffande det område som myndigheten i fråga sysslar med, d.v.s. samma område som statsutskottets andra avdelning ägnar sig åt. Andra avdelningen har enhälligt sagt sig dela motionärernas uppfattning om denna frågas betydelse. Den tillfrågade myndigheten — skolöverstyrelsen — har uttryckligen förklarat att den verkar i den riktning som motionerna talar om. Utskottet förutsätter att skolöverstyrelsen förverkligar det program den själv har gjort upp. Jag måste verkligen säga till motionärerna att man inte kan begära mer som motionär än att få sina åsikter tillgodosedda på detta sätt. Med de formuleringar vi använder i statsutskottet är detta en utomordentligt positiv skrivning — i realiteten en anslutning till motionernas tanke. Vi bryr oss därför, herr Sörenson, inte om att föreslå en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t. Verksamheten är ju i gång, och vi fastlägger med detta utlåtande att programmet skall genomföras. Det är riktigt att motionerna tar upp vissa andra frågor som inte faller inom andra avdelningens område — exempelvis frågor som hör hemma inom barnavårdsområdet — och det kan kanske sägas att det var ett misstag att motionerna inte klövs så att olika avdelningar inom statsutskottet fick behandla dem. Nu har emellertid andra avdelningen fått dem på remiss, och de delar som faller inom avdelningens verksamhetsfält har vi alltså hanterat på detta sätt. Även om jag till fullo delar de synpunkter som anförts av motionärerna i detta ärende tycker jag inte att jag har någon anledning att gå ifrån det enhälliga utlåtande som ligger på kammarens bord. Det säger precis samma sak.

: Herr talman! Vi har i de likalydand motionerna 1I:498 och 1II:570 skrivit angående skolor för psykiskt störda barn. I motionerna har vi anfört: »Alltmer framkommer det att vissa miljöer skapar situationer för barn, vilka inte kan betraktas som acceptabla. Genom att hemmen under stora delar av dagen står tomma, och genom det jäkt och den stress som alltmera råder finner vi under även ordinära sociala förhållanden, att allt flera av de unga inte får en lämplig miljö under sin uppväxt. Under sådana förhållanden måste samhället tillhandahålla vårdformer för dem som inte orkar med denna livsföring.» Vi hemställer i motionerna om en utredning angående lämpliga vårdformer. Skolöverstyrelsen anför i sitt yttrande: »Det finns emellertid elever med psykiska störningar av sådan art och grad att de för närvarande inte erhåller den lämpligaste hjälpen inom den vanliga skolans ram, vid ungdomsvårdsskola eller på sätt som ovan angetts. Det är dessa elever som motionärerna avser och för vilka bl.a. Kedjeboskolan tillkommit. Skolans undervisning — inklusive specialundervisningen — och dess elevvårdande åtgärder av olika slag är ej tillräckliga för att ge dessa elever den hjälp de behöver för sin anpassning och positiva utveckling. Deras fritidsoch boendemiljö behöver kunna påverkas, kamratkontakterna stundom förändras och skolans insatser behöver följas upp genom fritidsaktiviteter som planläggs i nära samarbete med de lärare som svarar för elevernas pedagogiska handledning. Insatser av denna art underlättas om skolstyrelserna ges möjligheter att göra anordningar av den art som motionärerna åsyftar. Samarbete med den psykiska barnaoch ungdomsvården är därför angeläget. För här ifrågakommande elever som bor utanför storstadsregionerna fö religger f.n. av främst kvantitativa skäl svårigheter att anordna adekvata vårdformer i kombination med undervisning. SÖ tillstyrker motionerna och förordar att en expertutredning tillsätts för ändamålet.» Med hänvisning till vad skolöverstyrelsen här har sagt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 1: 498 och II: 570.
Herr talman! Utskottet har här haft att ta ställning till en besvärlig fråga som gäller psykiskt störda barn. Skolöverstyrelsen har tillstyrkt motionerna men har sagt att det behövs en expertutredning, som skulle syssla med denna fråga.

Jag skulle tro att problemet inte är enkelt. Det finns i dag olika möjligheter att ta hand om psykiskt störda barn. Ofta söker man kontakt med barnavårdsnämnderna, som får rycka in. Jag vill säga att det väl ändå måste vara en allra sista utväg att placera psykiskt störda barn på en gemensam skola, men jag utesluter givetvis inte att så i särskilt svåra fall måste ske.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

Herr talman! Jag är ensam reservant i detta ärende. Det heter ju att ensam är stark. Tyvärr har sakligheten i min argumentering inte haft en sådan genomslagskraft att jag lyckats övertyga utskottet eller ens en enda utskottskamrat. Men, herr talman, jag släpper inte taget ändå. Bakom den föreliggande propositionen ligger den nya banklagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 1969. Den innebär att sparbankerna likställs med andra bankinstitut på så sätt att sparbankerna ges möjlighet att på likartade villkor driva alla inom bankväsendet förekommande rörelsegrenar. Som sparbanksman har jag alltid varit en smula tveksam om den väg för sparbankernas rörelse som sålunda beträtts är den riktiga. Jag menar nämligen att sparbankerna såsom hittills framför allt borde koncentrera sig på bostadskrediter samt krediter för 1lokala småföretagare, lantbrukare och enskilda småsparare men överlåta den allmänna bankverksamheten åt affärsbankerna. Därmed må emellertid vara hur som helst. Riksdagen har i denna del fattat sitt beslut och släppt Barabbam lös, om jag får uttrycka det så. I praktiken blir kanske skillnaden inte så stor, med vissa undantag. Vad det nu gäller är förslagen i propositionen 99, vilka går ut på likabehandling i beskattningshänseende av affärsbanker och sparbanker. Jag har ingenting att erinra mot att i detta syfte skattesatsen vid den statliga beskattningen för sparbankerna, sparbankernas säkerhetskassa och jordbrukskasserörelsen höjes till 40 procent. Likabehandlingen ligger här i sakens natur, den är logisk och konse kvent. Sparbankerna bör ha samma skattesats som övriga bankinstitut. Här finns inga meningsskiljaktigheter. Vad jag däremot opponerat mig emot är propositionens förslag att sparbankernas rätt till visst avdrag för avsättning till reservfond skall slopas. Förslaget i denna del är alls icke ägnat att åstadkomma den åsyftade likabehandlingen i beskattningshänseende mellan affärsbanker och sparbanker — detta enligt min mening. Här föreligger tvärtom en fundamental skillnad mellan sparbankerna och affärsbankerna. De förras enda möjlighet att verkställa avsättningar till reservfond i enlighet med sparbankslagstiftningens krav är att göra avsättningar till en sådan fond, medan affärsbankerna har andra utvägar. Någon annan möjlighet står över huvud taget inte sparbankerna till buds. Det är därför rimligt och riktigt att sparbankerna får bibehålla den hittillsvarande rätten att inom vissa gränser skattefritt göra avsättningar till reservfond. Jag upprepar och stryker under att detta är sparbankernas enda möjlighet att med obeskattade medel bygga upp det egna kapital som sparbankslagen kräver. I detta sammanhang vill jag också erinra om att sparbankerna är allmännyttiga företag utan egna vinstsyften. Hela vinsten utgör en säkerhet för insättarna. Om propositionen i denna del godtages blir sparbankerna i fortsättningen hänvisade till att uteslutande bygga upp det egna kapitalet med beskattade medel. Affärsbankerna har däremot möjligheter att genom nyemissioner successivt bygga upp det erforderliga kapitalet med hjälp av de skattelättnader som Annell-lagen erbjuder. Affärsbankerna har här en förmån, även om den är tidsbegränsad, som inte står sparbankerna till buds. Jordbrukskassorna har motsvarande förmån då de erhåller en stor del av sitt kapital genom avdragsgilla återbäringar. Skillnaden ligger på det rent associationsrättsliga planet. Utskottsmajoriteten bagatelliserar den bristande likställigheten mellan affärsbankerna och sparbankerna som kommer att uppstå genom att ifrågasätta om nuvarande regler för sparbankernas avsättning till reservfond egentligen har någon praktisk betydelse för sparbankerna. Jag medger att förhållandena här kan vara varierande. För vissa sparbanker är betydelsen ringa, men för andra är den större. Genom övergångsbestämmelserna att sparbankerna till utgången av år 1973 har möjlighet att tillämpa äldre bestämmelser i fråga om kraven på egna fonder erkänner departementschefen i viss mån indirekt att det här föreligger en bristande likställighet mellan sparbankerna och affärsbankerna. Vad jag åsyftar är att åstadkomma en reell likställighet mellan sparbanker och övriga bankinstitut i anda och sanning. Herr talman! Jag yrkar bifall till min reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill säga ytterligare några ord angående denna fråga, som har föranlett reservation och som har berörts av herr Gösta Jacobsson. Det gäller sålunda sparbankernas rätt att avsätta skattefria medel till reservfond, om det erfordras för att uppfylla kapitaltäckningskraven. I praktiken är detta, särskilt med hänsyn till den fortgående inflationen och expansionen, en nödvändig utgift för rörelsens utveckling i enlighet med tidens krav. Den rätten föreslås nu slopad. Jag har emellerlertid inte kunnat finna att utskottet anfört något annat skäl härför än att det ifrågasätter om denna rätt har någon praktisk betydelse. Det uttalandet går emellertid inte väl ihop med fortsättningen i utskottets skrivning, där ut skottet framhåller att de gamla reglerna skall få gälla övergångsvis ett par år. Jag kan försäkra att rätten har stor praktisk betydelse för ett inte obetydligt antal sparbanker. Det är ett behov som inte kan tillgodoses genom övergångsbestämmelser utan är av långsiktig natur. Utskottet tycks ha trott på ett påstående i en departementspromemoria, som emellertid har blivit tillrättalagt under remissbehandlingen. Utskottet har också litet tidigare i betänkandet nämnt möjligheten för sparbank att tillgodose kapitaltäckningskravet genom att uppta förlagslån. Detta är likställt med egna fonder när det gäller kapitaltäckningskravet men medräknas inte när det gäller skattefrihet för erforderlig avsättning till reseryfonden. När en sparbank expanderat så starkt att de egna fonderna inte räcker till, kan den sålunda provisoriskt klara situationen genom att ta upp ett förlagslån. Detta måste så småningom återbetalas, och på längre sikt är det givetvis nödvändigt att de egna fonderna förstärks. Då är gällande skatteregler av värde och har också tillämpats i åtskilliga fall. Situationen i landets sparbanker är i många fall sådan att man i gamla tider, när kostnaderna var låga och marginalen mellan inoch utlåningsräntor var större än nu, samlat ganska stora fonder. Under nuvarande förhållanden är det emellertid knappast möjligt att utvidga rörelsen i takt med samhällets utveckling och samtidigt av beskattade medel avsätta tillräckliga belopp för fonderna för att kravet på kapitaltäckning, motsvarande omsättningsökningen, skall tillgodoses. Fonderna kommer därför efter hand att minska i relation till omslutningen, och sparbankerna kan komma in i den farozon där deras fortsatta utveckling hämmas. Propositionens och utskottets ståndpunkt innebär i detta avseende ett klart favoriserande av affärsbankerna, som kan utnyttja andra skattebefrielseregler för utökning av sitt kapital. Jag är ganska förvånad över att ett nästan enhälligt bevillningsutskott har velat ge affärsbankerna denna favorisering och därigenom minska möjligheterna till den ganska sunda konkurrens på kreditområdet som nu råder, men där de stora affärsbankerna hotar att i många avseenden bli övermäktiga. Herr talman! Jag instämmer i kravet på bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Brundin har redan sagt det mest väsentliga som enligt min mening behöver sägas i fråga om den diskriminatoriska beskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det är bara en allmän synpunkt som jag skulle vilja tillägga, eftersom jag själv, som herr Brundin sade, var motionär i januariupplagan av motion I: 1037. Det brukar nämligen heta i den allmänna pressoch propagandadebatten om de stora varuhusen, att Domus lyckats bäst i konkurrensen. Jag är för egen del inte i stånd att avgöra om detta är rätt eller fel, men alldeles uppenbart är att Kooperativa förbundet har skattemässiga fördelar i sin kapitalanskaffning, som de i bolagsform arbetande privatföretagen inte har. Dessa fördelar är ingalunda betydelselösa i en tid när lånemöjligheterna är så starkt begränsade som fallet nu är. En av dessa fördelar är den nu aktuella 32-procentiga företagsskatten. Jag tycker att EF självt skulle betacka sig för en dylik ideologiskt betonad hjälp i dagens samhälle — KF är ju inte precis något småföretag i vanlig mening. För tydlighetens skull vill jag framhålla att de jordbrukskooperativa företagen, som ju drivs som ekonomiska föreningar, får betraktas som ett särfall i detta skattehänseende med tanke på jordbruksregleringens konstruktion. I övrigt biträder jag herr Brundins yrkande.

Herr talman! Bevillningsutskottet är praktiskt taget enhälligt när det gäller den föreliggande propositionen. Herr Gösta Jacobsson har velat ge uttryck för en egen mening. Jag tycker att herr Jacobssons kritik var hovsam, och jag är övertygad om att herr Jacobsson har klart för sig — han gav uttryck för detta också — att det i praktiken inte har så särdeles stor betydelse om hans yrkande skulle vinna bifall. Men det är klart att det, när det gäller den fondbildning som det här har talats om, kan sägas att det är förståeligt att institutioner som haft en skatteförmån vill behålla den. Bankinspektionen säger emellertid att man, om paritet skall råda mellan olika institutioner och olika former av bankverksamhet, rimligen inte kan bibehålla skattefrihet för denna fondbildning, ty det gäller ju här skattefriheten och då blir det en extra favör för sparbankerna. Den myndighet som ändå har översynen över hela detta område säger nämligen att kravet på skattefrihet inte går att förena med det krav på paritet mellan olika former av bankverksamhet som eftersträvas i propositionen. Vidare har vi väl när det nu gäller att åstadkomma en samordning — och utskottsmajoriteten tycker att man har lyckats bra därmed i och med föreliggande proposition — i och för sig gjort ett framsteg på området, något som jag anser vara värt att understryka. Om beskattningen av de ekonomiska föreningarna sade herr Brundin att bevillningsutskottets sätt att behandla ärenden skulle komma att undergräva riksdagens anseende. Ja, månntro det, herr Brundin! Han sade att utskottet borde ge till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet tänkt. Tyvärr ger riksdagen nästan vid varje plenum till känna vad utskotten har skrivit. Enligt mitt sätt att se är det att undergräva riksdagens auktoritet. Skall ett utskott ge uttryck för sin mening, bör det ske i en skrivelse till Kungl. Maj:t, och då bör det vara en utformad mening som utskottet hävdar. Bevillningsutskottet har i regel vunnit resonans för sina skrivelser, men jag känner till ett par fall där Kungl. Maj:t inte vidtagit några åtgärder. Jag beklagar det, ty jag står på utskottets linje. Jag vill framhålla att detta har inträffat endast i ett par fall under de tio år som jag haft förmånen att vara med i utskottet. Men ledamöterna kan vara övertygade om att om man i tid och otid, i ärende efter ärende skriver till Kungl. Maj:t, mister dessa skrivelser sin skärpa, och det är på denna punkt jag anser att riksdagen har sitt anseende att bevara. Jag tycker att herr Brundin bort vara nöjd med vad utskottet här har skrivit — om han inte varit den kraftnatur som han gav uttryck åt i talarstolen — när utskottet anför att det utgår ifrån att Kungl. Maj:t uppmärksammar ärendet. Vi finner det nämligen inte ändamålsenligt att vederbörande utskott utformar lagtexter utom i alldeles speciella fall. Vi hävdar att det bör ske en utredning och en samordning när det gäller så viktiga saker som våra skatter. Man kan ju diskutera avvägningen av skatterna på våra ekonomiska föreningar. Även om det fanns skäl härför tidigare, kanske skälet inte är lika starkt nu. Alltså, säger utskottet, utgår vi från att Kungl. Maj:t funderar på detta. Vi är inte rädda för att besvära regeringen. Jag vet inte om kammaren har fått den uppfattningen att bevillningsutskottet alldeles särskilt aktar sig för att ge till känna sin mening och ta egna initiativ. Kanhända har ledamöterna den uppfattningen. Då är det ju bara beklagligt. Men om riksdagen inte har den uppfattningen, kan det inte vara befogat med sådana yttranden som dem herr Brundin nyss framförde. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bevillningsutskottets ärade ordförande menade att jag var hovsam i mitt anförande. Det kanske jag var, men jag var inte så hovsam att jag medgav, vilket herr John Ericsson gjorde gällande, att denna avsättning till reservfond spelar en mycket liten roll för sparbankerna. Tvärtom sade jag att den för vissa sparbanker spelar en mindre roll, medan den för andra har en större betydelse. Att så är fallet har omvittnats av herr Alexanderson. Herr John Ericsson talade också om att syftet med detta förslag var att uppnå paritet mellan olika former av banker, mellan affärsbanker och sparbanker. Men det är detta jag menar att man inte gör. Tvärtom blir sparbankerna sämre ställda än affärsbankerna. När vi behandlade detta ärende i bevillningsutskottet framfördes bland annat några synpunkter som Svenska bankföreningen, som ju företräder affärsbankerna, hade anfört. En jämförelse hade gjorts mellan förräntningskravet före skatt på det egna kapitalet för en affärsbank och en sparbank. Bankföreningen hade kommit till det resultatet att för en åttaårsperiod avkastningsbehovet skulle vara 51,2 miljoner kronor för affärsbanken och 40 miljoner kronor för sparbanken. Sparbanksföreningen å sin sida har underkänt denna siffergymnastik. Enligt dess beräkning skulle i stället det totala avkastningskravet under en femårsperiod — man har räknat med en sådan — vara 28,6 miljoner kronor för affärsbankerna och 40 miljoner för sparbankerna. Detta visar att det föreligger en ojämnhet. Jag kan inte uttala mig om vad som är rätt i den här saken — Sparbanksföreningen har gjort sin jämförelse och affärsbankerna har gjort en annan.

Detta är den lilla skillnaden, herr John Ericsson!

Herr talman! Riksbanken har utöver huvudkontoret i Stockholm 23 avdelningskontor, ett i varje residensstad. De äldsta kontoren kom till redan på 1820-talet, så det är förvisso en organisation med aktningsvärd ålder i den svenska förvaltningsfamiljen. Det är därför inte heller så underligt att det ifrågasatts om den nuvarande organisationen motsvarar vår tids krav på lönsamhet och rationalitet. Debatten om riksbankens avdelningskontor, deras vara eller icke vara, har sedan 1930 talets mitt seglat upp med mer eller mindre jämna mellanrum. Senast diskuterades frågan i Sveriges riksdag 1959. Riksdagen beslöt då att bibehålla systemet med avdelningskontor, kanske främst därför att man inte hade något ordentligt utrett alternativ. Riksdagsbeslutet innehöll emellertid också ett konstaterande att avdelningskontoren måste få väsentligt ökade arbetsuppgifter om de skulle bibehållas i fortsättningen. Under åren som gått sedan dess har det diskuterats om man till avdelningskontoren skulle föra över exempelvis den statliga bostadslånegivningen och bestyret med återbetalningen av de statliga studiemedlen. Tio år efter beslutet kan konstateras att försöken att tillföra riksbankens avdelningskontor nya arbetsuppgifter blivit resultatlösa. Ur denna synpunkt har således avdelningskontorens raison détre försämrats. Mot det påståendet kan visserligen anföras att en 50-procentig ökning av sedelrörelsen har ägt rum under motsvarande period. Riksdagsrevisorerna har gjort följande bedömning, vilken jag citerar: »Den totala reella arbetsbelastningen har snarast minskat samtidigt som personalen har vuxit i antal.» Riksbanksfullmäktige bestrider riksdagsrevisorernas bedömning i rätt aggressiva ordalag och annat var kanske inte att vänta. Vi har i utskottet konstaterat att påstående står mot påstående. Men för oss reservanter förefaller det vara en riktig bedömning riksdagsrevisorerna kommit fram till, nämligen att tiden nu är inne att tillsätta en förutsättningslös utredning om betalningsmedelsförsörjningen under fredsförhållanden, vars resultat kan ligga till grund för ett ställningstagande i fråga om riksbankens kontorsnät. Även övriga funk tioner, av mer sekundär art, hos riksbankens avdelningskontor bör tas med i utredningsarbetet. Det yrkandet har även stöd från några betydelsefulla remissinstanser. Funderingarna om att rationalisera betalningsmedelsförsörjningen går för närvarande i huvudsak i två riktningar. Den ena är att minska antalet avdelningskontor och den andra att överfiytta riksbankens regionala verksamhet på andra institutioner, då i första hand postverket. Bankinspektionen menar att den sistnämnda vägen bör undersökas och hänvisar till det utbredda kontorsnät som posten förfogar över. Ett ställningstagande kräver emellertid, enligt bankinspektionen, ingående utredningar och därför yrkar den på att sådana snarast kommer till stånd. Det yrkandet stämmer överens med vad vi reservanter anfört. Svenska bankföreningen anser att en överflyttning av sedeloch myntdistributionen till postverket skulle »medföra icke oväsentliga fördelar i form av större = lättillgänglighet och «kortare transporter». Bankföreningen har ingenting att invända mot en sådan omläggning, men motsätter sig en reducering av avdelningskontoren om riksbanken alltfort skall ombesörja betalninsmedelsförsörjningen. Sveriges Kreditbank anser däremot att »en koncentration av uppgifter — — — till ett fåtal betalningscentraler bör kunna ske utan större olägenheter för de kreditinstitut som nu utnyttjar riksbankens avdelningskontor». De av riksdagsrevisorerna hörda experterna tillstyrker också att frågan om riksbankens avdelningskontor snarast utredes. Professor Arvidsson och kanslirådet Hagström i industridepartementet säger i sitt gemensamma utlåtande: »Redan ytliga överväganden synes dock ge vid handen, att det är högst osannolikt att den optimala lösningen av sedelförsörjningsfrågan skul le vara den nuvarande, huvudsakligen historiskt betingade lokalkontorsorganisationen.» Herr talman! Med det anförda tycker jag mig — om ock kortfattat — ha dokumenterat det välmotiverade i att begära en utredning i det här ärendet, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag hoppas att kammaren tillåter mig att ta något litet längre tid i anspråk i detta ärende. Som den föregående talaren nämnde har riksbankens lokala kontorsorganisation flera gånger varit en riksdagsfråga sedan 1930-talet. 1933 års revisorer ifrågasatte i sin berättelse en utredning om huruvida driftkostnaderna skulle kunna minskas genom en enklare personalorganisation, genom koncentrering av rörelsen eller på annat sätt. Propån föranledde inget riksdagens beslut 1934. 1943 års bankoutskott uttalade i anledning av diskussionen om inrättandet av en statlig affärsbank att det låg nära till hands att riksbankens kontorsorganisation inlemmades i den nya banken. I principbeslutet 1949 om inrättandet av Sveriges Kreditbank ingick också detta som en del, men det fullföljdes inte, främst på grund av att man ansåg de organisatoriska svårigheterna stora och att man hade en lägre värdering av besparingseffekten. Kontorens framtid skulle fortsättningsvis utredas. År 1952 gjorde riksbanksfullmäktige en framställning till riksdagen, grundad på dåvarande riksbankschefen Lemnes utredning. Denna utredning gick ut på att man borde undersöka möjligheterna att tillföra kontoren nya arbetsuppgifter innan kontorsfrågan definitivt avgjordes. Ur bankoutskottets utlåtande 1952 ber jag, herr talman, att få citera följande: »Det torde få erinras om att avdelningskontoren tillkommo på en tid då kreditmarknaden i vårt land var väsentligt mindre utvecklad än för närvarande. En kontorsindragning synes därför ur denna synpunkt numera kunna ske utan väsentliga olägenheter för allmänheten. På grund härav bör enligt utskottets mening — med hänsyn till de betydande kostnaderna för riksbankens avdelningskontor — en allmän indragning av kontoren allvarligt övervägas, därest icke vid den fortsatta undersökningen, såsom av utredningsmannen framhållits, nya uppgifter kunna överföras till avdelningskontoren från andra statliga organ, såsom vissa länsorgan i residensstäderna, med besparingar för det allmänna som följd. Om en sådan överflyttning emellertid icke skulle visa sig fördelaktig, synes man enligt utskottet icke kunna undgå att återupptaga frågan om indragning av kontoren till förnyad prövning.» Under mellantiden fram till 1959 arbetade riksbankens organisationskommitté, vars promemoria låg klar i december 1958. Kommittén medgav att större koncentration av riksbankens lokala organisation skulle medföra arbetstekniska fördelar och minskade kostnader. Ny distriktsindelning med endast tio avdelningskontor, presenterad som en skiss, skulle enligt kommittén möjliggöra en personalminskning med 40 tjänster samt minskade fastighetsoch förvaltningskostnader.

Vi är slutligen framme vid 1959. Utöver vad som tidigare förekommit är innebörden av 1959 års riksdagsbeslut enligt min mening av vikt för bedömningen av föreliggande ärende. Utöver vad herr Wirtén här sagt ber jag att få citera vad riksdagen sade vid detta tillfälle. »En bedömning av frågan om den lämpliga distriktsindelningen ställer sig för närvarande knappast lättare än 1952 — — — men det synes utskottet uppenbart att kontoren måste få väsentligt ökade arbetsuppgifter för att de skall kunna behållas i nuvarande omfattning på längre sikt. Utskottet vill understryka angelägenheten av att utredningar rörande möjligheterna att tillföra avdelningskontoren ytterligare arbetsuppgifter från statsförvaltningen snarast igångsättes och redovisas för riksdagen. Detta utredningsarbete måste sannolikt omfatta stora delar av den lokala statsförvaltningen och således företagas i annan ordning än den hittills inom riksbanken verkställda utredningen. Det torde få ankomma på fullmäktige i riksbanken — som förutsättes fortlöpande och ingående uppmärksamma förändringarna i avdelningskontorens arbetsuppgifter och framlägga förslag till en anpassning av kontorsorganisationen härefter — att taga initiativet härtill och göra de hänvändelser till Kungl. Maj:t som i anslutning härtill kan visa sig erforderliga. Först när dessa undersökningar slutförts kan klart överblickas vilka arbetsuppgifter riksbankens avdelningskontor kommer att få på längre sikt.

Denna lilla tillbakablick avslutar jag med att återge vad riksbanksfullmäktige 1961 yttrade till Kungl. Maj:t i samband med frågan om förvaltningen av de statliga bostadslånen. siva minskningen och avvecklingen av »den utlåning som tidigare i betydande omfattning förekommit vid avdelningskontoren både till affärsbankerna och allmänheten lett till att de centralbanksmässiga uppgifterna blivit otillräckliga som arbetsunderlag för en lokalorganisation av denna storlek. Visserligen steg uppgifterna i fråga om sedeloch myntförsörjningen, men då samtidigt en del av den socialt betonade utlåningsrörelsen var under avveckling, blev det totalt fråga om en fortgående reduktion av arbetsuppgifterna. Om ej riksbanken i takt med denna utveckling erhöll nya uppgifter, skulle arbetsvolymen efter hand minska så, att det ekonomiskt kunde bli svårt att motivera deras behållande.» Herr talman, jag ber om ursäkt för dessa långa citat, som jag emellertid ansett det vara av visst värde att få anföra i detta sammanhang. Vi skriver nu 1969. Då inget initiativ tagits från annat håll, har riksdagens entydiga uttalande 1959 föranlett revisorerna att uppta ärendet till granskning. Av granskningen framgår att ansträngningar gjorts att vidga kontorens arbetsuppgifter. Någon samlad redovisning av försöken och deras — med undantag för de statliga bostadslånen — negativa resultat har inte tillställts riksdagen. Av kontorens gamla arbetsuppgifter har — under åren 1958—1967 som granskningen avser — främst kassarörelsen vuxit avsevärt. Denna förbättring balanseras emellertid av en kraftig minskning av inoch utlåningen av icke-riksbanksmedel. Undersökningarna har i varje fall inte kunnat påvisa någon väsentlig ökning av den totala arbetsbelastningen. Någon ändring härvidlag är med hänsyn till en planerad centralisering av lånerutinerna i samband med databehandling inte sannolik. Under undersökningsperioden har personalen ökats med 16 procent. Driftkostnaderna 1967/68 utgjorde 10,4 miljoner kronor, exklusive pensionsoch socialförsäkringar samt vissa andra centrala merkostnader. En betydande pensionsavgång inträffar om några år, ett förhållande som bankoutskottet 1959 fäste stor vikt vid, såsom framgick av det citat jag anförde. Även efter riksbanksfullmäktiges under granskningsarbetet till revisorerna framförda synpunkter på ämnet framstod en omprövning av frågan inom den av riksdagen angivna tidtabellen som motiverad. Detta ståndpunktstagande föranledde ett remissförfarande för att få frågan allsidigt belyst. Riksbankens grundmotiv för bibehållandet av den lokala kontorsorganisationen är att betalningsmedelsförsörjningen, en önskvärd service till kreditoch näringsliv, samt säkerhetsoch kvalitetsaspekter på sedelhanteringen bäst tillgodoses genom nuvarande organisation inom riksbanken. Denna uppfattning grundar sig inte på en förutsättningslös systematisk undersökning om den bästa lösningen av sedeldistributionsfrågan genom utnyttjande av moderna och tekniska hjälpmedel, hävdar en av experterna, ett påpekande som riksbanken för övrigt vidgår såsom riktigt. Fullmäktige ifrågasätter att någon total besparingseffekt kan nås, om penningdistributionen flyttas över till postverket som föreslagits. Bankinspektionen hävdar motsatsen, även med kvarliggande hos riksbanken centralt av vissa öÖövervakningsoch kontrolluppgifter genom lämpliga rapporteringsformer. Även Svenska bankföreningen talar, som här förut nämnts, om avsevärda fördelar med ett sådant arrangemang. Postverket, som är kritiskt i vissa avseenden, anmäler i motsats till vad man gjorde tidigare inte något intresse men påtar sig uppgiften under förutsättning, att man får kostnadstäckning för hanteringen. Av sex länsstyrelser som hörts har en — summa en — förordat att nuvarande kontorsnät skall bibehållas tills länsin delningsreformen lösts. Två länsstyrelser slår av beredskapsskäl vakt om sina respektive kontor, nämligen Malmö och Luleå. Två länsstyrelser är positiva till en kontorsrationalisering, och den sjätte slutligen uttalar sig direkt för att frågan skall ingående prövas. Beträffande revisorernas utredningsyrkande säger sig bankinspektionen med sitt yttrande just ha velat understryka behovet av en sådan utredning, och de experter som hörts har framfört samma mening. Om remissinstansernas yttranden inte utmynnar i en entydig slutsats i enlighet med de krav som bankoutskottet har på en sådan, så har de ändå, synes det mig, en bestämd slagsida som ger stöd åt revisorernas ståndpunkt. Att genomtränga riksbanksfullmäktiges utförliga till utskottet ingivna yttrande, som givetvis först i och med utlåtandet har blivit tillgängligt, till det räcker på intet sätt mina resurser. Men, herr talman, trots detta aktstyckes stora tyngd är det svårt att mot bakgrund av vad som tidigare har förevarit finna riksbanksfullmäktiges ovilja mot en utredning riktigt rimlig. Fördelen av att efter en utredning också få frågan avförd från dagordningen anser jag för min egen del skulle vara ett intresse i sig. När fullmäktige utgår från såsom odiskutabelt att den nuvarande ordningen är den bästa och att en utredning följaktligen vore meningslös är det dock ett partsuttalande. Bankoutskottets utlåtande, ehuru negativt, uppfattar jag som vänligt och hovsamt mot revisorerna. Med litet motstridiga ordvändningar andas utlåtandet en bestämd förväntan om ändringar i kontorsnätet. Vid genomläsningen frapperas man dock av en sak: utskottet berör icke med ett ord riksdagsbeslutet år 1959 och dess mycket bestämda uttalanden. Må det tillåtas mig att uttala att jag finner det anmärkningsvärt. inte har lyckats göra troligt att en radikal förändring av det nuvarande sedelhanteringssystemet med bibehållen service skulle medföra några fördelar ur samhällsekonomisk synpunkt. Det har knappast varit revisorernas ambition att leda detta i bevis. Vi inskränker oss till att uttala att det inte synes vara uteslutet. Jag poängterar att revisorerna icke framfört någon mening om huruvida nuvarande kontorsorganisation skall bibehållas oförändrad, mer eller mindre radikalt reduceras eller om en lösning skall sökas efter andra vägar. Det är i avsikt att få tänkbara möjligheter till kostnadsbesparingar, deras olika konsekvenser, föroch nackdelar förutsättningslöst klarlagda och prövade som revisorerna i sin skrivelse till riksdagen har föreslagit en utredning av frågan. Det anser jag, herr talman, vara i överensstämmelse med våra åligganden som revisorer, och då ingen förändring av sakläget i stort har skett sedan år 1959 också i överensstämmelse med riksdagens beslut samma år. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte min avsikt att tala om utskottsutlåtandet — jag är enig med utskottets majoritet och biträder dess yrkande. Att jag har bett att få ta till orda i detta sammanhang beror på att jag önskar göra en liten anteckning till protokollet. I bankofullmäktiges vid detta utlåtande fogade skrivelse på s. 13 finns ett uttalande som lyder: »De sedlar som riksbanken utfärdar är att anse som riksbankens skuldsedlar gentemot allmänheten.» Det är så riktigt som det är sagt. Jag har vid flera tillfällen just varnat för en penningpolitik som inneburit att riksbanken satt sig i skuld alltför mycket vid sin sedelutgivning. Därför gläder jag mig åt detta uttalande med tanke på de framtida debatterna om riksbankens penningpolitik. En äldre kollega i bankoutskottet, herr Gustaf Henry Hansson i Göteborg, brukade vid diskussionerna om sedelutgivningsrätten alltid hävda att en sedel är en skuldförbindelse. Han skulle säkert ha glatt sig åt just detta uttalande. Det vore utmärkt om bankoutskottets övriga ledamöter kommer till samma insikt som bankofullmäktige om sedelns rätta natur och drar konsekvenserna därav, när vi går till de penningpolitiska debatterna.

Herr talman! I en skrivelse till riksdagen den 27 februari i år har riksdagens revisorer föreslagit, att en förutsättningslös utredning om betalningsmedelsförsörjningen under fredsförhållanden skall göras och läggas till grund för ett slutligt ställningstagande vad gäller riksbankens kontorsnät. Revisorerna, som har inhämtat remissyttranden från flera håll, åberopar särskilt bankinspektionens och Svenska bankföreningens yttranden samt yttranden från olika experter som revisorerna anlitat, på sätt fru Wallentheim här har redogjort för. Bankofullmäktige avstyrker en allmän utredning om betalningsmedelsförsörjningen och riksbankens kontorsnät men anmäler att t. ex: ändrade postkommunikationer påverkat arbetsförhållandena vid vissa avdelningskontor. Riksbanken har därför under senaste året övervägt frågan om partiella förändringar av kontorsnätet men låtit dessa överväganden vila i avvaktan på riksdagens ställningstagande till den av revisorerna föreslagna utredningen. En genomgång av handlingarna visar strax att kärnpunkten i ärendet är betalningsmedelshanteringen. Det är därför naturligt att man, före ett ställningstagande till revisorernas förslag, söker få en uppfattning om betalningsmedelshanteringen och hur den nu fungerar. Fungerar den i stort sett tillfredsställande? Det är en fråga som man då ställer sig. Nästa fråga blir: Vad är att vinna på en övergång till ett annat system, när det gäller att förmedla betalningsmedlen? Såvitt jag kunnat finna har varken riksdagens revisorer eller andra anfört några egentliga anmärkningar mot riksbankens och dess avdelningskontors skötsel av dessa uppgifter. Ur den synpunkten skulle det således inte vara behövligt att vidta några åtgärder. Grunden för den föreslagna utredningen synes i stället vara den, att man anser att kostnaderna för riksbankens kontorsnät skulle kunna minskas, om för betalningsmedelsförsörjningen anlitades andra distributörer än riksbankens nuvarande avdelningskontor. Mot denna tanke har bankofullmäktige argumenterat, och det finns ingen anledning för mig att här upprepa dessa argument då de redan är tillgängliga i de tryckta handlingar som hör till ärendet. Beträffande den sista promemorian från riksbanken, som fru Wallentheim ansåg vara stor och tung att sätta sig in i, vill jag bara nämna att den enligt uppgift blev tillgänglig för revisorerna i maj månad i år. Självklart är väl dock att på vilket sätt betalningsmedelsförsörjningen än ordnas, drar den med sig kostnader som måste betalas. I det sammanhanget är faktiskt poststyrelsens remissvar intressant — fru Wallentheim berörde det i någon mån och erinrade om att poststyrelsen inte var så positiv nu som den varit tidigare till ett övertagande av sedeloch myntdistributionen. Det har väl sina skäl.

I en del andra remissyttranden — jag minns inte om det var bankinspektionens eller Svenska bankföreningens — finns en underförstådd mening att man kanske önskar en utvidgad service i samband med detta. Det är svårt att tänka sig att vartenda postkontor skulle ingå i det system som förmedlar betalningsmedel. Poststyrelsen säger dock i sitt yttrande att man inte kan göra avsevärda inskränkningar i det antal institutioner som förmedlar betalningsmedel. Då får vi en försämrad service. Den vill också ha betalt, och det är naturligt. Jag har en stark känsla av att det skulle bli mycket svårt att ta fram dessa kostnader, som skulle fördelas mellan postverkets olika rörelsegrenar — t.ex. sedeldistributionen, som skall betalas av riksbanken. Man får därvidlag räkna med ganska ingående förhandlingar innan man når ett slutligt resultat. I poststyrelsens remissvar finns också en annan sak, som jag tycker är av stort intresse. Poststyrelsen säger bl.a., att om riksbanken framdeles skall svara för penningdistributionen, bör riksbanken behålla sina avdelningskontor i ungefär nuvarande omfattning. Vad som särskilt intresserar är att poststyrelsen här berör frågan om vem som skall svara för betalningsmedelsdistributionen. Betalningsmedelsförsörjningen är en mycket viktig angelägenhet, och jag anser därför att det måste ställas mycket stora krav på denna verksamhet med hänsyn till säkerhet, kvalitet och även till servicefunktionen. I princip anser jag det därför riktigt att riksbanken svarar för en så betydelsefull uppgift som distributionen av betalningsmedel fram till vad jag vill kalla konsumenten. Därför bör man noga tänka sig för innan annat distributionssystem eller annan distributör övervägs. Om riksbanken behåller den serviceuppgift, som betalningsmedelsdistributionen är, blir säkerligen bl.a. säkerhetsoch kvalitetsaspekterna väl bevakade. I den debatt som har förts har det ju framkommit en del synpunkter. Både herr Wirtén och fru Wallentheim var inne på den historiska bakgrunden till riksbankens avdelningskontor och den verksamhet som bedrivs av dem. Herr Wirtén talade om att man får gå tillbaka till år 1820, då man byggde upp nätet — och det är naturligtvis alldeles riktigt. Men det förhåller sig väl på samma sätt med stora delar av vår förvaltning. Jag tycker att vi här bör tänka på att vår länsindelning är lika gammal, och hur den skall utformas i framtiden är ju för närvarande under diskussion. Just det förhållandet att riksbankens kontorsnät härrör från 1820 och är knutet till länsindelningen bör enligt min mening vara ett skäl för att kontorsnätet inte ändras förrän frågan om länsindelningen prövas. Fru Wallentheim berörde också riksbankens andra verksamhetsgrenar och utlåningen till allmänheten. Trots allt förhåller det sig väl på det sättet att riksbankens betydelse när det gäller kreditgivning till näringslivet långt före riksdagens beslut 1959 varit ganska begränsad. Det har väl mera varit på det sättet att riksbanken haft en utlåning av en viss social karaktär. Med anledning av påståendet att bankoutskottet har glömt bort vad som sagts 1959 vill jag bara påminna om att vi faktiskt åberopar det i vårt utlåtande. På s. 2 i utlåtandet kan följande läsas: »En utgångspunkt för revisorerna har varit bankoutskottets uttalande år 1959 — — —.» Vi har alltså inte glömt detta uttalande, utan vi har påmint om det. Det finns naturligtvis många synpunkter som kan anföras i detta ärende. Bankoutskottet har, som framgår av dess utlåtande, för sin del inte kunnat tillstyrka revisorernas förslag om en sådan utredning som föreslagits av dem, även om bankoutskottet helt naturligt noga har studerat revisorernas synpunkter. Men detta innebär inte — och det har utskottet klart utsagt — att ut skottet för all framtid binder sig vid att riksbankens kontorsnät skall vara oförändrat. Ändrade postkommunikationer och förändringar av riksbankens egen organisation kan — som vi tidigare nämnt — föranleda ändringar av kontorsnätet. Så kan också bli fallet, om det blir — som jag nyss antydde — en ändrad länsindelning eller om den utredning, som nu görs av kreditinstitutens organisationer om ett datastyrt system för betalningsförmedling skulle få till resultat att t.ex. den utelöpande <sedelstocken skulle kunna minskas. Bankoutskottet har alltså här intagit en hållning som inte hindrar bankoutskottet att pröva dessa frågor i framtiden. Jag tycker att detta bör vara en ganska betydelsefull upplysning med hänsyn till vad som här tidigare nämnts beträffande utskottets uttalande 1959. Herr talman! Jag har just nu inte något mer att anföra och ber därför att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 43.

Herr talman! Låt mig säga några ord i anledning av herr Larfors” yttrande. Han sade att sedelhanteringen är en av huvuduppgifterna för riksbankens avdelningskontor. Ingen vill bestrida det. Men att kassarörelsen har vuxit med 50 procent, mätt efter antalet räknade sedlar, kan ju inte innebära en proportionell ökning av arbetsbelastningen, eftersom man i stor utsträckning använder maskiner för detta arbete. Det finns förresten en motsägelse i vad fullmäktige har anfört på den här punkten. Man säger på ett ställe att sedelräkningen med nödvändighet skulle ha medfört väsentlig personalökning, om maskinella hjälpmedel inte stått till förfogande. På ett annat ställe säger man att just hanteringen av betalnings medlen har föranlett en ökning av antalet bankexpeditörstjänster. I enlighet med den nya instruktionen skickar revisorerna numera ut primärmaterialet — den första granskningspromemorian — på remiss. Visst har jag läst remissyttrandena. Men det yttrande som bankoutskottet har begärt från riksbanksfullmäktige och som ingått direkt till utskottet har jag givetvis inte sett förrän nu. Det är möjligt att den som läser det sistnämnda yttrandet mening för mening inte kan finna några avvikande meningar där. Revisorerna har naturligtvis inte givit sig in på avvägningar i olika detaljfrågor, men i huvudfrågan står meningar mot varandra. Mot den uppfattning postverket uttalat och som har mera ingående berörts står den mening som uttalas av de hörda experterna. Jag vill nämna att en av experterna är knuten till industridepartementet, en till Sveriges Kreditbank, och den tredje är professor i nationalekonomi vid universitetet i Lund. Jag förutsätter att detta är personer med sakkunskap på området. Herr Larfors sade att det väl i alla fall är rimligt att man avvaktar länsindelningsreformen. Den är dock lagd på is, och det är en ganska allmän föreställning att den kommer att dröja avsevärd tid.

Riksbankens nuvarande lokala kontorsorganisation drar betydande kostnader, och riksdagsrevisorerna har enligt sin instruktion att se över på vilka områden samhällsekonomiska besparingar kan göras. Naturligtvis har vi inte uttalat någon uppfattning om de olika kontorens skötsel, utan de synpunkter jag nyss anfört har varit avgörande. Jag ber att få vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Herr Larfors påpekade mycket riktigt att bankoutskottet inte har stängt dörren för förändringar av riksbankens avdelningskontor. Det är förvisso riktigt. Det existerar en ganska generös skrivning i detta avseende. Herr Larfors framhåller också att det gäller att tänka sig noga för innan man gör någon förändring, vilket just är det som vi reservanter anser. Men för att kunna göra en god bedömning av problemet krävs ett bra faktaunderlag. För att få fram detta är det nödvändigt, såvitt jag kan förstå, att tillsätta en utredning, som belyser problemet något fylligare än vad som hittills har skett. Herr Larfors drog parallellen med länsförvaltningen och påpekade att även den är gammal. Påståendet är naturligtvis riktigt. Men som han också sade är ju länsförvaltningen föremål för stark debatt liksom också riksbankens avdelningskontor. Skillnaden är den att det beträffande länsförvaltningen pågår och redan utförts ett mycket intensivt utredningsarbete. Där finns ett faktaunderlag för bedömningar i fortsättningen. Ett sådant faktaunderlag saknas i detta ärende. Därför tycker jag att den enda logiska konsekvensen av herr Larfors” parallell med länsförvaltningen är att man såsom vi gjort bör kräva en utredning för att få fram fakta även i detta ärende.